Herr ålderspresident! Jag ber att till talman få föreslå herr Henry Allard, till förste vice talman herr Torsten Bengtson, till andre vice talman herr Ivar Virgin och till tredje vice talman fru Cecilia Nettelbrandt. Jag föreslår också att samtliga dessa val måtte företas med acklamation.

Herr ålderspresident, ärade kammarledamöter! Jag tackar å vice talmännens och å egna vägnar för det förtroende som valet av talmän innebär för oss.
Herr talman! Till kammarens sekreterare ber jag att få föreslå riksdagsdirektören Sune K. Johansson. Valet gäller för en tid av tre år. Jag föreslår att även detta val företas med acklamation.

Herr talman! Mellan partierna har träffats överenskommelse om förslag till ledamöter och suppleanter i valberedningen. Förslagen framgår av en promemoria som utdelats till kammarens ledamöter. Jag ber nu att få framföra dessa förslag och hemställer att valen sker med acklamation.

Herr talman! Vårt industrisamhälle är sårbart bl.a. genom vårt sätt att organisera energiförsörjningen. Oljeberoendets nackdelar är i dag uppenbara för oss alla. Regeringen och kraftföretagen är nu inriktade på att göra oss beroende av kärnkraften. Vi tillhör nu den grupp av länder i världen som är mest beroende av olja utan att ha några egna tillgångar, och regeringen fortsätter att satsa på kärnkraften i en sådan skala att vi om något decennium kommer att vara det land som är mest beroende av kärnkraften i världen. Detta trots att kärnkraftens nackdelar blir alltmer uppenbara och motståndet mot den växer i hela världen. Elva kärnreaktorer planeras vara i drift i början av 1980-talet. Nio av dessa hade tillstånd enligt atomenergilagen den 15 maj då riksdagen uttalade att inga beslut att bygga ut kärnkraften ytterligare bör fattas förrän ett allsidigt beslutsunderlag förelagts riksdagen. Två av dem, Oskarshamn 3 och Forsmark 2, hade inga som helst tillstånd enligt atomenergilagen vid tiden för riksdagens beslut. I en reaktor i drift bildas årligen en mängd radioaktivitet motsvarande 1 000-tals Hiroshima-bomber. En avsevärd del av denna är i gasform och kunde med lätthet spridas med vinden om en reaktor började läcka. Enligt en rapport utgiven av de amerikanska atomkraftmyndigheterna kunde också ett mindre läckage åstadkomma dödlig skada inom några mils radie från reaktorn och övriga allvarliga skador på en ca 100 000 km? yta, dvs. ungefär som Götaland, Sörmland och Uppland. Chefen för FN:s atomenergiorgan IAEA, Sigvard Eklund, sade vid CDL:s kärnkraftsdag i november 1973: ”— — — bibehållande av fred är ett sine qua non om kärnenergin skall komma till den allmänna användning som vi nu förutser. Om kraftreaktorer bleve föremål för krigshandlingar, skulle det leda till otänkbara konsekvenser — — —.” Sveriges sårbarhet från försvarssynpunkt kommer att öka i hög grad om den nu pågående utbyggnaden av kärnkraften fullbordas. Konventionella laserstyrda bomber mot atomreaktorer skulle sprida radioaktivitet över stora delar av vårt land med katastrofala följder. Särskilt om anfallet sker vid olycklig vindriktning torde Sverige tillfogas ickeacceptabla skador med ett minimum av kostnad för angriparen och utan en upptrappning till kärnvapenkrig. Det finns ett alternativ till denna utveckling mot ett alltmer sårbart samhälle, ett alternativ som från alla synpunkter verkar vara att föredra. Vi skulle kunna rikta in oss mot ett samhälle som rättar sig efter ett överordnat ekologiskt perspektiv. Vi kunde bygga upp en uthållig energiförsörjning, baserad på hushållning och på energikällor som förnyar sig själva och som låter sig utvecklas utan att skada miljön. Oljekrisen har medfört att förslag på sådana energikällor blivit ekonomiskt intressanta. Samhällets resurser och de styrmedel vi redan har och nu använder för att utveckla ett ekologiskt oansvarigt samhälle skulle i stället användas för att stimulera en utveckling som är bättre förenlig med jordens villkor. Förslagen och möjligheterna är många. Vi vet att oljan inte är någon lösning på längre sikt. I stället för att passivt avvakta utvecklingen på oljemarknaden borde samhället använda den nu uppkomna situationen för att beslutsamt leda en sådan utveckling som ger meningsfulla arbetstillfällen på samma gång som den medför en långsiktigt tillfredsställande lösning av energiproblemen. En teknik som bygger på biologi — naturens metoder — snarare än mekanik skulle skapa en ny sorts strukturrationalisering, förnuftigare än den vi har nu, och mer tillfredsställande för människor och oskadlig för miljön. Det skulle ge arbetstillfällen över hela landet och därmed en decentralisering av bebyggelsen. Vi skulle också bli mindre beroende av import av livsförnödenheter och mindre sårbara vid avspärrning och angrepp. Under hänvisning till vad som anförts hemställes om kammarens tillstånd att till herr försvarsministern få framställa föjande frågor: 1. Anser statsrådet att det nu pågående utbyggnadsprogrammet av kärnkraften är förenligt med vår försvarspolitik? 2. Anser statsrådet att en energiförsörjning som underlättar ett decentraliserat samhälle och gör oss oberoende av import av livsförnödenheter vore önskvärd från försvarssynpunkt?

Herr talman! Delegationen för företagsdemokrati i de statliga företagen skall läggas ner och ersättas med ett speciellt organ inom statsföretagens förhandlingsorganisation . Den s.k. företagsdemokratidelegationen tillsattes av regeringen 1968. Man skulle enligt direktiven pröva försök med fördjupad demokrati i några företag jämsides med att demokratiseringssträvandena skulle befrämjas i andra. Det är ingen hemlighet att delegationen haft ett hårt motstånd från vissa kretsar inom de statliga företagen. Vissa experter i delegationen har arbetat för en mycket radikal målsättning, medan representanter för AB Statsföretag slagit vakt om gamla värderingar. LO:s tidning Aftonbladet kommenterar beslutet om nedläggningen så här: ”I praktiken kanske inte detta beslut spelar någon roll eftersom delegationens verksamhet under de senaste åren effektivt saboterats av Statsföretags ledning. Men i realiteten är det naturligtvis fråga om en skandal, jämförbar med nedläggningen av låginkomstutredningen.” Det är visserligen sant att resultatet av delegationens verksamhet inte är alltför imponerande. Det demokratiska genomslag inom statsföretagen som man förväntat sig har i stort sett uteblivit. Vid LKAB, som är en av de tunga komponenterna inom statsföretagsgruppen, råder ett starkt missnöje med de klena framstegen i demokratiseringsprocessen, vilket också dryftades vid en interpellationsdebatt mellan mig och industriministern den 20 mars 1973. Då bekräftade statsrådet att det råder ett mostånd inom de statliga företagsledningarna, vilket han dock ytterst trodde berodde på ”osäkerhet om vilka konsekvenser som utvecklingen kan medföra”. På arbetarhåll tolkar man motståndet på annat sätt, nämligen som en vakthållning kring konservativa värderingar och auktoritära principer. Efter beslutet om nedläggning av företagsdemokratidelegationen har många arbetare oroligt ställt sig frågan, om detta också innebär att de konservativa krafterna har segrat och om demokratiseringsprocessen nu ytterligare kommer att försvåras. Med hänsyn till vad som anförts ber jag om kammarens tillstånd att till herr industriministern få ställa följande fråga: Är statsrådet beredd att ge riksdagen en redovisning av de skäl som ligger bakom företagsdemokratidelegationens nedläggning och på vilket sätt man i fortsättningen kommer att agera i strävandena att vidga demokratin inom den statliga företagsamheten?

Herr talman!

Som ordförande i valberedningen ber jag att få överlämna dessa listor till herr talmannen.

Herr talman! I samband med utskottsvalen vid 1971 års riksdag avgav herr Helén en röstförklaring på de tre icke-socialistiska partiernas vägnar. Han erinrade om att med dittills tillämpade valmetoder till riksdagens utskott kommunisterna inte skulle med egen röststyrka få plats i utskott som har 15 ledamöter samt att vpk och socialdemokraterna bara genom att gå fram med gemensam partibeteckning kunde skapa socialistisk majoritet i alla utskott. För att inte belasta riksdagens ledamöter med en mycket tidsödande valprocedur var — framhöll herr Helén — emellertid de tre nämnda oppositionspartierna beredda att godta val genom acklamation. Kommunisterna är inte heller i dag med gängse valmetoder med egen röststyrka berättigade till någon utskottsrepresentation. I förhållande till läget 1971 har genom höstens val den förändringen inträffat att inte ens valteknisk samverkan i och för sig kan garantera socialistisk utskottsmajoritet. Sammansättningen av och majoritetsställningen inom utskotten blir i sista hand — om inte gemensamma listor upprättas — beroende av lottning. Moderata samlingspartiet kan givetvis inte förhindra en samverkan mellan socialdemokraterna och kommunisterna i samband med utskottsvalen. Däremot kan vi hävda vår principiella ståndpunkt, att ett parti med vpk:s program och vpk:s förflutna inte bör hjälpas till representation i vissa särskilt betydelsefulla utskott, bl.a. konstitutionsutskottet. Valresultatet berättigar inte kommunisterna till sådan representation. Men om vi skulle omsätta denna principiella grundinställning i praktiskt handlande, skulle möjligheten att använda gemensamma listor i utskottsvalen gå om intet. Då skulle riksdagsutskottens sammansättning bli beroende av lottning, alltså av slumpen. Ett sådant förfarande bör med hänsyn till det svenska parlamentets anseende inte rimligen komma i fråga. Vi har därför ansett oss böra klart deklarera vår principiella uppfattning om kommunisternas utskottsrepresentation. Men sedan det väl har skett, har vi likväl lämnat vår medverkan till de gemensamma listor, efter vilka utskottsvalen nu kommer att förrättas.

Herr talman! Herr Bohman har anfört som sin mening att de riksdagsledamöter som valts på vänsterpartiet kommunisternas listor inte bör få tillhöra vissa utskott eller — om man gör en mycket snäv tolkning av hans inlägg — att de kanske inte alls bör få tillhöra utskotten. Det får stå för hans räkning. Om jag skulle anföra min mening om moderata samlingspartiet, skulle det vara att jag hoppas på en politisk utveckling som gör att inga moderater kommer in i riksdagen, helt enkelt därför att de inte får tillräckligt med röster. Men det är väljarnas sak att se till detta. Så länge representanter för moderata samlingspartiet finns i riksdagen bör detta parti liksom alla andra partier vara representerat i samtliga utskott. Det är den principiella inställning vi har, en principiell inställning som utgår från praktiska motiv. Utskotten är riksdagens beredningsorgan. Där bör av praktiska skäl samtliga partier vara representerade, vänsterpartiet kommunisterna lika väl som andra. Då vi inte kunnat vinna förståelse för denna ståndpunkt hos de övriga partierna har vi accepterat den förhandlingsuppgörelse som träffats. De borgerliga partiernas inställning till utskottsvalen förefaller mig på ett träffande sätt ha företecknats i dramat Peer Gynt, där en person som heter Trumpeterstråle uttalar: Jag får väl följa er på färden, — men protestera för all världen.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat om jag vill medverka till att bestämmelser utfärdas om behörighetsvillkor för sökande till tjänst som ålderdomshemsförståndare. Det är angeläget att den som skall tjänstgöra som föreståndare vid ålderdomshem eller vid hem av liknande slag har god utbildning och praktisk erfarenhet. För att göra det möjligt för kommunerna att rekrytera personal med lämplig utbildning på dessa tjänster har åtgärder under senare år vidtagits för att på olika vägar öka utbildningskapaciteten till detta yrkesområde. Antalet intagningsplatser vid kurser för ålderdomshemsföreståndare har ökat från omkring 100 för några år sedan till över 300 platser för att möta det personalbehov som föreligger. Utbildningen utgörs dels av längre kurser av mera reguljär karaktär, dels av kortare kurser för dem som har längre tids praktisk erfarenhet på området. Frågan om den framtida utformningen och omfattningen av denna utbildning liksom av vissa andra yrkesinriktade utbildningar inom vårdområdet behandlas för närvarande av 1968 års utbildningsutredning. Det är angeläget att fortsatt uppmärksamhet ägnas åt behovet av lämpliga utbildningsvägar för den personal som skall svara för vården av våra åldringar. Enligt min mening leder åtgärder av det slag som här beskrivits till bättre resultat än vad som skulle uppnås genom införande av särskilda behörighetsvillkor.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

Jag hade hoppats att den tveksamheten nu skulle har övervunnits, men det går tydligen mycket långsamt framåt. Det är viktigt att öka utbildningskapaciteten på detta område, sade statsrådet, men det är ju ingen lösning på den fråga som det här gäller. Vad hjälper det om en sökande har aldrig så god utbildning, om han eller hon förbigås vid tillsättningen av tjänsten? Enligt min mening, som delas av många, är det angeläget att klara behörighetsvillkor fastställs för denna kategori befattningshavare, liksom fallet är för så många andra, t.ex. sjuksköterskor och lärare. Ålderdomshemsföreståndaren är en nyckelperson inom den kommunala åldringsvården. Många människor är beroende av hur föreståndaren fyller sin uppgift. Detta gäller givetvis i första hand för pensionärerna och personalen men även för samhället som sådant. Det är en fråga om en samhällets funktion på en mycket viktig sektor inom vårdområdet. Uppgiften som ålderdomshemsföreståndare ställer stora krav på insikter och kunnande på skilda områden men också i vad gäller förståelse och anpassning. Därför är det viktigt att befattningshavarna har en god och till uppgiften anpassad utbildning. Men då är det också angeläget att de som har sådan utbildning verkligen får tjänsterna. Det finns inte så få exempel på att personer som har haft den rätta utbildningen har blivit förbigångna av andra som saknat sådan utbildning, och detta har berott på att det inte har funnits några behörighetsvillkor. Och det underliga är att det finns krav på utbildningen för ålderdomshemsföreståndare när det gäller personer som skall tjänstgöra på enskilda ålderdomshem av motsvarande slag. Samhället kräver således mer av dem som driver de enskilda ålderdomshemmen än av sig självt när det gäller vården av pensionärerna på ålderdomshemmen.

Herr talman! Jag vill gärna understryka vad herr Westberg i Ljusdal sade, att föreståndare med dessa uppgifter ofta är nyckelpersoner som betyder mycket för de gamla och att en god utbildning är av väsentlig betydelse. Jag nämnde i mitt svar att utbildningskapaciteten för ålderdomshemsföreståndare också ökat kraftigt under senare år. Denna ökning gör det möjligt att rekrytera personer med god utbildning till föreståndartjänsterna. Det är också klarlagt att det föreligger ett stort behov av utbildad personal på detta område för landet i dess helhet. Låt mig understryka att det är kommunerna som har ansvaret för ålderdomshemmen liksom för åldringsvården i övrigt bortsett från den rena sjukvården. Jag utgår från att kommunerna ser till de boendes och vårdbehövandes bästa och vid tillsättning av tjänster försöker att få den mest kvalificerade för uppgiften. Jag kan nämna att i det kommunala normalavtal som gäller för föreståndartjänster vid ålderdomshem finns preciserade utbildningskrav. Jag vill också erinra om den utveckling som pågår inom åldringsvården och som innebär att nya boendeoch vårdformer växer fram vid sidan av de traditionella ålderdomshemmen. Arbetsområdet för ålderdomshemsföreståndarna kan därför komma att innefatta flera olika boendeoch vårdformer vid sidan av de hittillsvarande ålderdomshemmen. Detta har sin betydelse även när det gäller den gamla frågan om behörighetsbestämmelser för ålderdomshemsföreståndare.

Herr talman! Jag vet mycket väl att man prövar sig fram på olika vägar för att finna nya former för åldringsvården. Det tycker jag är mycket värdefullt, och jag ser på det förhållandet med stor tillfredsställelse. Nu säger socialministern att om man ökar utbildningen får kommunerna större rekryteringsmöjligheter. Visst är det så. Och därför är det angeläget att utbildningskapaciteten utökas. Socialministern säger också att kommunerna har ansvaret och att han förutsätter att de anställer de bästa. Det är kommunerna som också har ansvaret för skolan och landstingskommunerna som har ansvaret för sjukvården, men där har man inte resonerat på samma sätt som socialministern nu gör. Varför skulle man göra det just när det gäller åldringarna? Är det mindre noga med dem kanske? Jag tycker att det i så fall är en underlig inställning. Jag tror för min del att vi verkligen skulle hjälpa de gamla, om vi fastställde behörighetsvillkor och höll på dem. Det innebär inte på något sätt att man fråntar kommunerna möjligheterna att välja den bästa. Det är klart att de kommer att göra det även i fortsättningen.
Herr talman! Nej, det är inte mindre viktigt att all omsorg läggs ned när det gäller de gamla — jag vill stryka under det, herr Westberg i Ljusdal. Men jag vill också göra ett tillägg här. Det har varit en strävan att söka undvika detaljregleringar för kommunerna. Med det engagemang som jag vet att herr Westberg i Ljusdal har i bl.a. kommunala frågor föreställer jag mig att han delar denna principiella uppfattning, att man så långt möjligt skall försöka undvika detaljregleringar. Jag tycker också att herr Westberg gärna kan föra de här frågorna vidare ut på det kommunala planet, med det engagemang han har. Jag har här pekat framför allt på vikten av att vi nu kan se fram emot ökad tillgång på väl utbildad personal. Det är det väsentliga i denna fråga.
Herr talman! Visst bör man undvika detaljregleringar — den meningen delar jag — men på vissa områden fordrar vi behörighetsvillkor därför att vi är så angelägna om att vederbörande som skall fylla den uppgift det är fråga om skall ha en adekvat utbildning. Behörighetsvillkor borde kunna tillämpas också på detta utomordentligt viktiga område. Sedan ställde jag en fråga till socialministern: Finner statsrådet det vara en tillfredsställande ordning att behörighetsvillkor har fastställts när det gäller den enskilda vården men inte när det gäller samhällets egen vård? Varför skall man ställa större krav på den enskilda vården än på samhällets egen vård?
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, men jag vill säga att det här är två skilda frågor som herr Westberg tar upp. Det skulle föra för långt att i denna diskussion gå in på allt detta. Jag vidhåller att det är utbildningsfrågorna som här är det angelägna och att vi i fortsättningen kan emotse personal med god utbildning. Jag tror att mycket av det som kan föreligga av problem och besvärligheter kommer att lösa sig i framtiden.

Herr talman! Herr Ringaby har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med likviditetsproblemen för tandtekniker inom tandvårdsförsäkringen. 5 I betänkandet om allmän tandvårdsförsäkring diskuterade 1970 års försäkringsutredning olika metoder när det gällde utbetalningen av den del av försäkringens ersättning, dvs. tandvårdsersättningen, som gällde tandtekniskt arbete. Utredningen stannade för att försäkringskassan skulle betala ut hela ersättningen till tandläkaren, således också den som gällde tandtekniskt arbete. Tandläkaren skulle sedan vidarebefordra teknikerns andel till denne. Utredningen menade att viss tid kunde föreskrivas inom vilken tandläkaren skulle ha betalat teknikerräkningen. Utredningsförslaget mötte kritik under remissbehandlingen från Sveriges tandteknikers riksförbund. I propositionen med förslag om allmän tandvårdsförsäkring fick tandteknikerna sina önskemål tillgodosedda. Den ordning som föreslogs i propositionen och som sedan godtogs av riksdagen innebär följande. Tandläkaren attesterar tandteknikerräkningen och skickar in den tillsammans med sin egen räkning till försäkringskassan. Hela betalningen för tandtekniskt arbete erläggs av försäkringskassan direkt till tandteknikern. Försäkringskassan betalar i allmänhet ut ersättning till tandtekniker en gång i månaden. För att stärka tandteknikernas likviditet har de getts möjlighet att få förskott från försäkringskassan. Enligt anvisningar från riksförsäkringsverket i september 1973 skulle förskottet utgöra 40 procent av den beräknade faktureringen för månad, varvid beräkningen i första hand skulle grundas på uppgifter från år 1972. I en framställning från tandteknikerna till riksförsäkringsverket i november 1973 begärdes ändringar i dessa bestämmelser med hänsyn till likviditetssituationen hos många laboratorier. Med anledning härav har riksförsäkringsverket i december 1973 utfärdat nya anvisningar om förskott. Enligt dessa skall en omprövning ske av förskottens storlek fr.o.m. januari 1974. Den nya beräkningen skall göras med hänsyn till den verkliga faktureringen under oktober och november månader 1973. Det kan också nämnas att riksförsäkringsverket på begäran från tandteknikerna fr.o.m. den 1 januari 1974 infört möjligheter till delräkning i vissa fall innan en behandlingsperiod avslutats. Som framgår av min redogörelse har tandteknikernas önskemål mötts med förståelse av statsmakterna och riksförsäkringsverket. Jag vill också erinra om att tandvårdsförsäkringen delvis sattes i kraft redan fr.o.m. den 1 oktober 1973 bl.a. för att minska övergångsproblemen för tandteknikerna. Det är min förhoppning att de nyligen beslutade åtgärderna och då särskilt omprövningen av förskottsreglerna skall medföra en tillfredsställande ordning i de här berörda frågorna.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

Tandteknikernas likviditet försvagades därför avsevärt innan försäkringen trädde i kraft. Jag vet att man har infört ett förskottssystem, men problemen beror på att tandläkarna inte kan skicka in sina räkningar till försäkringskassan förrän patienten är färdig, och det kan ta mycket lång tid. Både tandläkaren och patienten kan ju bli sjuka innan behandlingen hunnit slutföras. Räkningarna skall vidare insändas vid månadsskiftena. Därefter skall utbetalning av ersättningen för materialkostnader och arbetskostnader ske från försäkringskassan till tandteknikerna. Allt detta gör att det kan bli ett par eller ända upp till tre månaders eftersläpning. Jag har en liten förteckning över eftersläpningens storlek vid olika laboratorier. Högst ligger ett laboratorium med 58 000 kronor. Vid andra laboratorier är eftersläpningen 13 000 kronor, 15 000 kronor, 16 000 kronor osv. Dessa förhållanden gör att de tandtekniska laboratorierna i viss utsträckning får fungera som banker, och det var kanske inte meningen. Jag hoppas nu att dessa förhållanden kan rättas till genom bestämmelserna om förskottsbetalning. Jag tror att det behövs en ganska kraftig uppräkning av dessa betalningar om man skall klara problemen. Det hade kanske också varit bättre om tandläkarna hade fått skicka in tandteknikernas fakturor litet tidigare, så att utbetalningen kunde komma snabbare. Jag hoppas emellertid att socialdepartementet följer utvecklingen på området och ser till att de tandtekniska laboratorierna inte kommer i likviditetssvårigheter på grund av reformen.

Herr talman! Först vill jag fästa uppmärksamheten på att tandteknikernas likviditetsproblem i och för sig inte är en följd av tandvårdsförsäkringen. De tandtekniker som är egna företagare får liksom andra rörelseidkare räkna med att ligga ute med ersättning för arbete som ännu inte färdigställts. Detta var allmänt förhållandet före försäkringens genomförande. Förskottsreglerna har kommit till för att ge tandteknikerna ett stöd i deras verksamhet. Även med tandvårdsförsäkringen måste principen vara att tandteknikerna får ut den slutliga ersättningen först när arbetet med patienten blivit klart. Vid mycket långa behandlingsperioder har tandteknikerna, som jag tidigare nämnt, nu givits möjlighet att få betalt genom att skicka in delräkningar. Den beslutade omprövningen av förskotten till tandteknikerna kan enligt uppgifter som riksförsäkringsverket inhämtat från försäkringskassorna komma att medföra klara förbättringar av tandteknikernas likviditet. Därmed bör man kunna komma till rätta med de övergångsproblem som det här har varit fråga om. Låt mig nämna allra sist att stickprov som gjorts visar att höjningar av förskotten skett i de flesta fall när begäran om höjning kommit in. I många fall har förskotten höjts med 50—60 procent eller mera.
Herr talman! Det är väl alldeles ostridigt att likviditetsproblemen hos de tandtekniska laboratorierna är en följd av tandvårdsförsäkringens ikraftträdande. Därmed ändrades betalningsrutinerna, och det är väl ganska klart att den rätt betydande eftersläpning som föreligger beror på detta. Jag känner faktiskt till ett laboratorium som måste ta ett avsevärt banklån i december för att klara sina personalkostnader. De siffror som jag nyss redovisat tyder också på att det föreligger en stor eftersläpning. Som jag sade är det alltså ganska ostridigt att problemen hänger samman med försäkringens ikraftträdande. Jag tycker fortfarande att det borde vara möjligt att genomföra ett snabbare betalningssystem för tandteknikernas materialkostnader. De har själva en mycket kort kredit — för guld är den väl bara 8—20 dagar — medan det kan bli en lång eftersläpning från kassan. Jag hävdar alltså att det skulle vara bättre med en snabbare cirkulation på fakturorna till kassan från tandläkaren. Men kan frågan lösas genom ett bättre förskottssystem, så inte mig emot. Jag hoppas att det skall reda upp sig.
Herr talman! Vi var väl medvetna om övergångssvårigheten, herr Ringaby, och det var en av anledningarna till att vi satte tandvårdsreformen partiellt i kraft från den 1 oktober 1973. Jag är ganska övertygad om att de åtgärder som nu har vidtagits skall kunna steg för steg lösa de problem som kan föreligga. Jag vill, herr talman, göra det slutliga tillägget att försäkringen i sig själv och utbyggnaden av tandvården naturligtvis i framtiden kommer att ge tandteknikerna ökade arbetsuppgifter och därmed en mer tryggad sysselsättning än de har haft tidigare.

Herr talman! Herr Stjernström har frågat mig om jag anser att det står i överensstämmelse med samhällets trafikpolitiska och regionalpolitiska målsättningar att säga upp samåkningsavtalet utefter inlandsbanan med postverket. Herr Ångström har frågat mig om jag har för avsikt att vidta åtgärder för att åstadkomma samordning mellan SJ:s och postverkets tågoch bussförbindelser efter inlandsbanan norr om Östersund i vad gäller både tider och biljettpriser. Frågorna besvaras i ett sammanhang. Även om det är fråga om en begränsad trafik, avser jag att diskutera frågan med SJ. I avvaktan härpå är jag inte beredd att göra något uttalande.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Det är med förvåning människorna utefter inlandsbanan tar del av SJ-beslutet att upphöra med samåkningsavtalet med postverket. Visserligen var ju avsikten att avtalet skulle upphöra redan under sensommaren 1973, men då väcktes en kraftig opinion mot beslutet, och samåkningsavtalet fick fortsätta att gälla. Jag förmodar att det var efter ingripande av kommunikationsministern. När nu detta beslut åter når oss förvånas vi, dels därför att ingenting nytt väl har inträffat sedan sensommaren som motiverar en ändring, dels därför att kommunikationsministern i slutet av november besökte Backe och då som svar på en fråga meddelade att en samarbetsgrupp med personer från kommunikationsdepartementet och SJ skulle överlägga i den här frågan innan någon förändring skulle bli aktuell. Nu säger SJ-personalen, enligt uppgifter i pressen, att den inte känner till någon samrådsgrupp och ännu mindre naturligtvis det utlovade samrådet. I olika sammanhang har regeringen sagt att inga förändringar som innebär försämringar av kommunikationerna skall vidtas fram till dess att den regionala trafikplaneringen är färdig under 1974. När nu samåkningsavtalet upphört upplevs situationen som försämrad. De som kombinerat sitt resande så att de åkt tåg i ena riktningen och postbuss i den andra måste nu lösa enkel biljett i båda färdriktningarna. Det innebär en fördyring med ungefär 15 procent. De som väljer — eller nödgas — att avstå från den merutgiften har genom SJ:s beslut fått sämre förbindelser. Det förefaller väl ändå möjligt att två statliga organ som har persontrafik till uppgift skall kunna fortsätta åtminstone med detta ganska blygsamma mått av samordning. Det svar som kommunikationsministern nu har lämnat är mycket positivt, som jag ser det. Det innebär att överläggningar skall komma till stånd med SJ, och jag kan inte tyda det på annat sätt än så att detta avtal skall återinföras. För det vill jag gärna uttala min tillfredsställelse, och jag tackar ännu en gång för svaret.

Herr talman! Då herr Ångström är förhindrad närvara här i dag, har han bett mig ta emot svaret på den fråga han har framställt. Jag vill först tacka kommunikationsministern för svaret, som jag finner positivt. Med tanke på den handlingskraft kommunikationsministern besitter så tvivlar jag inte på att det skall gå att lösa detta problem på ett tillfredsställande sätt. Det måste ju vara en orimlighet att omöjliggöra samordning mellan buss och tåg efter den här linjen. Man har tidigare kunnat åka i ena riktningen med tåg och i den andra med buss och därvid kunnat lösa turoch returbiljett. Men om samåkningsavtalet upphör att gälla så blir det på det sätt som herr Stjernström här har redogjort för och som jag inte behöver upprepa. Det är, som jag finner det, i högsta grad otillfreds "ställande om en sådan ordning genomförs att man blir tvungen att lösa enkel biljett i båda riktningarna, om man vill åka fram och tillbaka samma dag. Därför motser jag att kommunikationsministern skall lyckas klara detta så att samåkningen får fortsätta.

Herr talman! Fru Ryding har frågat mig om jag anser det vara lämpligt att ändra bestämmelserna för 67-kort så, att antalet medgivna resor på detta kort inte endast gäller under ett kalenderår. 67-kort å 25 kronor gäller ett år och berättigar till inköp av andra klass färdbiljetter, enkla eller tur och retur med 50 procent rabatt för fem resor. Rabatten, som syftar till att ge ålderspensionärerna billigare resor på längre avstånd, är ett exempel på en av SJ lämnad, företagsekonomiskt betingad prisnedsättning. Dennas storlek, priset på kortet, antalet medgivna resor per kort samt giltighetstiden för kortet har avvägts med hänsyn härtill. Det är statens järnvägars uppgift att fortlöpande överväga utformning och anpassning av såväl 67-kortet som andra rabattformer.
Herr talman! Jag skall be att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga, samtidigt som jag beklagar att inte kommunikationsministern ens kan ha någon uppfattning om huruvida det vore lämpligt att låta 67-kortet gälla under längre tid. Det kan finnas pensionärer som ett år är sjuka eller på annat sätt är förhindrade att resa men som har löst ett kort och behöver utnyttja resorna nästa år, när de har möjlighet att göra det. Nu vid årsskiftet har det inträffat fall där pensionärer har fått lösa nytt kort trots att de haft två eller tre resor kvar på det gamla. Det betyder mycket för dem. Herr Norling säger nu att det är SJ som fortlöpande skall sköta den här saken, och det vet jag. Men det vore ju mycket lättare för SJ att göra en ändring om man visste att kommunikationsministern var överens med mig om att det är lämpligt att ändra bestämmelserna.

Herr talman! Herr Josefson har frågat mig om jag mot bakgrund av den rådande oljesituationen är beredd medverka till att öka turtätheten på järnvägslinjer och att nedlagda stationer vid järnvägslinjer, där persontrafiken finns kvar, återupptas som hållplatser. Allmänt gäller att SJ är berett att inom ramen för tillgängliga resurser sätta in fler tåg där så bedöms vara motiverat. Till bilden hör också att den kollektiva trafiken i fråga om drivmedelstilldelning kommer att prioriteras så att den i möjlig mån kan täcka allmänhetens nödvändiga resebehov. Vad gäller frågan om idrifttagning av redan nedlagda stationer vill jag allmänt framhålla, att det i rådande energiläge gäller att välja minst energikrävande transportalternativ. För mera begränsade trafikströmmar erbjuder härvidlag landsvägsbussen klara fördelar. Skulle det i särskilda fall föreligga behov att ta någon nedlagd station i drift, ankommer det givetvis på SJ att vidta en sådan åtgärd.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag är medveten om att SJ under de senaste dagarna har vidtagit vissa åtgärder för att bättre kunna effektuera transporterna av det ökade antalet resenärer. Men dessa åtgärder har i första hand gällt storstadsområden, och de har varit absolut nödvändiga för att kunna klara den ökade trafiktillströmningen. Vad jag närmast åsyftade med min fråga om turtätheten var turtätheten på järnvägslinjer där det under de senaste åren har skett en mycket stark begränsning av antalet turer per dag. Vi befinner oss nu i ett helt annat läge än tidigare genom bensinransoneringen, och jag tycker att SJ både som serviceorgan och av ekonomiska skäl borde ha intresse av att återknyta kontakten med resenärerna — de många resenärer som nu söker sig till den kollektiva trafiken. Den andra delen av min fråga gällde statsrådets syn på möjligheterna att nedlagda stationer vid järnvägslinjer, där persontrafiken finns kvar, återupptas som hållplatser. Många ställer i dag frågan om man inte här måste göra en omprövning av tidigare beslut. Det finns många järnvägslinjer där persontågen endast stannar vid ändstationerna, och det finns ännu fler där man endast gör uppehåll vid en och annan större ort. Borde man inte i denna situation kunna göra något för att återuppliva stationerna, inte som stationer i den gamla bemärkelsen men som hållplatser? Speciellt viktigt är det att något görs vid tidpunkter när tillgång till andra kollektiva trafikmedel helt saknas. Det är otillfredsställande när tågen i dag bara kör förbi de gamla hållplatserna trots att det inte finns några andra förbindelser och trots att bensinransoneringen så starkt har begränsat användningen av privatbilar. Efter det positiva svar jag nu fått förmodar jag att vi i fortsättningen skall slippa åtgärder från SJ:s sida som går ut på att dra in ytterligare järnvägsstationer, och jag hoppas att både statsrådet och SJ kommer att se mera välvilligt på dessa frågor. Jag tänker på dagens situation men också på de resonemang som dykt upp de senaste dagarna om 50-kortet. Skall vi på landsbygden, i glesbygderna, kunna dra någon nytta av detta och utnyttja den kollektiva trafiken är ju förutsättningen att de kollektiva trafikmedlen finns och att de verkligen gör uppehåll på olika platser. Jag hoppas därför att statsrådet i fortsättningen skall ta någon hänsyn till de synpunkter jag här framfört. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Helén har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en kraftig sänkning av SJ:s biljettpriser i syfte att stimulera kollektivt resande under den tid bensinransoneringen varar. Med hänsyn till de ökade krav som framöver kommer att ställas på kollektivtrafiken finns det anledning att överväga mera långsiktiga prisarrangemang. Dessa bör då avse den kollektivtrafik som betjänar allmänheten i relationer där denna har sina mer eller mindre frekventa resebehov, och givetvis oberoende av om det är fråga om spårbunden trafik eller busstrafik. Sådana överväganden pågår. Däremot avser regeringen inte att ta något initiativ till en av drivmedelssituationen betingad sänkning av SJ:s biljettpriser under ransoneringstiden. Oberoende härav synes man på sina håll i den förda debatten inte vara medveten om de betydande rabattmöjligheter som redan finns hos SJ.

Herr talman! Ett tack till kommunikationsministern för svaret. Det är förträffligt att kommunikationsministern har tänkt till i fråga om den långsiktiga prissättningen. Vi hoppas att det skall komma mycket gott ut av detta. Man har skymtat uppgifter om att kommunikationsministern nu har blivit lika entusiastisk för tanken på ett SO-kort som Karl Erik Eriksson har varit sedan ett par år tillbaka. Men man får väl vara lite ledsen över att regeringen inte anser att den bör göra någonting för att ge SJ en påminnelse om att bensinransoneringen är något av tidernas chans att verkligen få människor att trivas på tåget. Jag är rädd för att kommunikationsministern låter det bästa bli det godas fiende genom att inte vilja utnyttja möjligheterna att just nu när det finns ett specifikt skäl för så många människor att utnyttja tåget ge dem en anledning att förbli goda tågresenärer. Många kommer att säga sig att det här är ett förträffligt sätt att resa som de inte tidigare har tänkt på. Det gäller många yngre människor som inte alls har rest med tåg så mycket som vi gjorde en gång i tiden. Men det finns också risk att en del säger att ingen vettig människa har råd att resa med tåg, vilket man gärna skulle vilja och behöva. Att åka tåg med en hel familj är, trots de betydande rabattmöjligheter som kommunikationsministern pekar på, nästan ogörligt i vissa fall. Detta kommer att gå ut över många värdefulla och viktiga privata kontaktresor. Jag tror att många äldre släktingar helt enkelt blir utan besök av barn och barnbarn under den här tiden, därför att de resor man brukade göra med bil över lördag och söndag kan man inte ersätta med tågresor, det rår man helt enkelt inte med. Jag ser detta som ett farligt resonemang. Det är möjligt att jag är orättvis, men jag gissar att kommunikationsministern resonerar som så att folk reser ändå med tåget när de inte kan resa med bilen och då får man dessa intäkter nu och kanske grundlägger man goda vanor under tiden. Det är, enligt min mening, fel. Jag tror att man måste försöka öka beläggningen. SJ annonserar med stora bokstäver att det finns plats på tåget. 33 procent har varit en genomsnittsbeläggning enligt SJ:s egna äskanden. Sju platser av tio har stått tomma på tåget. Här har SJ, jag upprepar det, tidernas chans om man får hjälp av regeringen att göra en rejäl satsning genom sänkta priser under bensinransoneringstiden.
Herr talman! Jag vill snabbt dementera det som herr Helén tror ligger till grund för att vi inte skulle genomföra en eventuell nedsättning av biljettpriserna. Jag skulle vara helt främmande för vad jag är satt att sköta om jag lade sådana synpunkter på detta som att man bakvägen skulle skaffa SJ nya kunder. Jag vill således uttala en kraftig dementi av denna herr Heléns tanke. Sakfrågan kan man naturligtvis diskutera både länge och väl. Jag har ingen större lust att uppträda i rollen som den som — i motsats till herr Helén — inte skulle önska att människor kunde åka billigare. Men om man å andra sidan ger sig på en tillfällig rabattering av SJ:s biljettpriser så medför det — åtminstone som jag ser det — en ojämlikhet gentemot alla de människor som av praktiska och tekniska skäl tidigare varit tvungna och även i framtiden måste använda exempelvis privata busslinjer för sina resor. Herr Helén har i sitt inlägg inte sagt att man inte skulle ge motsvarande rabattering på de privata busslinjerna, men jag ser ändå detta som en komplikation. Rättvisan krävde i så fall att man skulle få åka till i samma utsträckning rabatterade priser — och där är jag ganska säker på min bedömning — över hela linjen, dvs. på SJ:s tåg, på SJ:s bussar och på privata busslinjer. Annars tycker jag inte att det ligger mycket av jämlikhet i tanken.

Jag tänker nu kanske litet längre än till dem som alltid använder tåget, för de är trogna. Men den här risken finns, herr Helén.

Herr talman! Det finns naturligtvis alltid skäl för och emot i en sådan här fråga. Anlägger man ett så nästan abstrakt rättvisetänkande på detta som kommunikationsministern gör är det klart att det tar emot — det vill jag inte förneka. Men det är ändå först och främst fråga om två saker: Vi har en rad människor som nu inte kan använda de transportmedel som de vanligen använder i stället för att åka tåg. Vi har samtidigt ledig kapacitet inom SJ. Är inte dessa två faktorer så viktiga att man har rätt att matcha dem utan att befara något som nästan liknar avundsjukeresonemang från SJ:s stamkunder? Jag är inte säker på att de skulle uppleva det på det sättet. Det har sagts mig att SJ-personalen upplever det som mycket stimulerande att nu få ordna även för de tillfälliga, nya resenärer man har fått. Det har tagits initiativ till rullande kaffeservice på vagnar som tidigare brukade gå nästan obelagda och som nu är mer än halvbesatta och där det alltså lönar sig att ha en sådan service. Man kanske rent av börjar sälja tidningar igen på själva tåget. Jag tror att ett samlat grepp att göra tågresorna populära skulle respekteras och uppskattas av de flesta. I vilken utsträckning man måste vara hundraprocentigt konsekvent när det gäller att genomföra motsvarande rabattering på bussarna vågar jag inte yttra mig om. Men det är dock en skillnad — eller hur? — mellan den grad av energiutnyttjande som det är fråga om på tåg som ändå skall gå, och på bussar som i så fall kanske måste dubbleras.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat mig, om jag är beredd att medverka till att viss dispens från lagen om överlastavgift medges nu under vinterperioden med frusna vägar, i syfte att begränsa transportkostnaderna och spara bränsle. Den 13 december förra året besvarade jag en enkel fråga av herr Norrby i Gunnarskog, om jag avsåg att vidtaga några lättnader i lagen om överlastavgift under rådande oljekris. Jag framhöll i mitt svar att systemet med överlastavgift tillkommit för att få till stånd bättre efterlevnad av vägtrafiklagstiftningens belastningsbestämmelser. Eftersom ifrågavarande bestämmelser är av stor betydelse, inte bara från vägekonomisk synpunkt utan också i hög grad från trafiksäkerhetssynpunkt, fann jag ingen anledning att på grund av oljekrisen se mindre allvarligt på överträdelser av sådana bestämmelser, som ju dessutom är straffsanktionerade. Vad jag anförde i mitt svar till herr Norrby gäller alltjämt. Vad beträffar vintervägarna vill jag framhålla att länsstyrelserna i Norrlandslänen och i vissa mellansvenska län varje år utfärdar s.k. vinterkungörelser, dvs. lokala trafikföreskrifter som innebär att högre axeloch boggitryck under vinterperioden tillåts på vägar som är tjälade. Härigenom förbättras möjligheterna att genomföra tunga transporter på vägar som eljest inte skulle tåla högre belastning. Att medge dispenser från lagen om överlastavgift finns det ingen anledning till.

Herr talman! Förutom de motiv som jag angivit i min fråga har jag avsett förhållandet att det är mycket svårt att bedöma vikter för t.ex. timmerlaster på bilar. Vid provkörningar och vid exkursioner har det visat sig att fackfolk — skogsinspektörer och transportörer — inte heller har kunnat göra särskilt kvalificerade: gissningar på vikten av ett timmerlass på bil. Den felmarginal som tillåts vad det gäller vikter, 7—8 procent, har i mycket stor utsträckning överskridits vid sådana tillfällen. Enligt vad åkare har uppgivit har tidigare jämsides med viktkontroll företagits mätning av volymen på lasten av virke. Jag anser, mot bakgrund av vad jag nyss sagt om svårighet att bedöma vikten, att en sådan ordning vore mycket rimlig. Om volymen enligt schablontal inte gav anledning att misstänka övervikt skulle en faktisk mindre övervikt — även utöver de 7—8 procent som tolereras enligt nuvarande tillämpningsbestämmelser — tolereras i sådana fall. Jag hade tänkt mig att det skulle vara möjligt att tillåta ett sådant tillvägagångssätt på sådana vägar som inte har svaga passager i form av t.ex. för svaga broar. Enligt ett tidigare svar och enligt det svar stadsrådet nu gett mig anser han inte att det finns anledning därtill. Jag avser inte med min fråga att uppmjuka efterlevnaden av lagen om överlast. Jag vill inte heller åstadkomma någon negativ inverkan på vägekonomin. I det här fallet är det snarare tvärtom — när vägarna är frusna och bär sådana här stora laster. Någon risk för trafiksäkerheten kan det inte heller vara fråga om. Det är med hänsyn till de faktiska svårigheterna att bedöma vikten samt energioch fraktkostnadsproblemen som jag har tänkt mig den lösning, som jag skisserat och som är praktiserad och enkel. Jag skall, herr talman, inte i dag ta upp någon diskussion med herr Norling i den här frågan. Jag beklagar bara att inte statsrådet har kunnat ge ett positivt svar. Jag ber ändå att få tacka för svaret på min fråga. Jag tror att det hade varit rimligt att medge den något mer generösa tillämpning av lagen om överlastavgift som jag skisserat.
Herr talman! Efter herr Nilssons i Tvärålund inlägg utgår jag från att han inte med sin fråga har avsett att röra vid själva överlastavgiften och bestämmelserna därom. Det noterar jag med tillfredsställelse. Skulle det ha varit fallet är nämligen frågeställningen betydligt allvarligare. Alla minns debatten vid införandet av överlastbestämmelserna. Huvudmotivet till att införa dessa bestämmelser var kort och gott att vi hade att röra oss med viktiga trafiksäkerhetsfrågor, med viktiga transportekonomiska frågor och också med efterlevnaden av lagstiftningen i sammanhanget. Nu har herr Nilsson sagt att det inte är det frågan gäller utan mer en temporär dispens. Jag ser det som oerhört svårt att tänka fram en dispens från gällande regler utan att man omedelbart kommer i kollision med grundreglerna. Det är möjligt att jag inte har förstått hur herr Nilsson i Tvärålund skulle tänka sig detta, men det måste ändå til syvende og sidst vara fråga om att få köra med tyngre last än vad bestämmelserna medger — något annat kan det knappast gälla. I så fall är det angeläget för mig att slå fast vad jag sade till herr Norrby i Gunnarskog strax före kammarens juluppehåll. Det viktiga och riktiga nu är att se till att vi får lastindikatorer som löser de här problemen för dem som är närmast berörda, nämligen åkarna och chaufförerna. Det pågår arbete med att snabbt ta fram sådana indikatorer — vägverket, och därmed staten, hjälper till med detta arbete — och när vi har dem, kanske vi slipper diskussioner av den här typen. Jag har, herr talman, velat göra detta tillägg för att ingen tvekan skall råda om att vad vi här har att göra med är tillämpning av lagen eller undantag från lagen.
Herr talman! Som statsrådet alldeles nyss har konstaterat gäller min fråga en rimligare tillämpning av lagstiftningen rörande överlastavgift. Det är här fråga om en tillämpning som många berörda inte anser vara särskilt rimlig. Herr statsrådet nämnde i slutet av sitt senaste anförande att det gällde att få fram lastindikatorer. Jag vill understryka detta och hoppas att dessa snart skall finnas i marknaden, Det är frånvaron av lastindikatorer som gör att de nuvarande bestämmelserna i många fall upplevs såsom inte särskilt rimliga. Statsrådet ansåg sig ha svårt att ”tänka fram” dispensregler. Jag beskrev de dispensregler som jag kan tänka mig. De dispensreglerna är prövade — mig veterligt utan att det har varit några särskilda svårigheter. De skulle medge möjlighet till en något rimligare tillämpning av en lag som är väldigt svår att tillämpa i praktiken, även om de som berörs av lagen vinnlägger sig om att tillämpa den så långt det nu finns praktiska Nr 6 möjligheter. Torsdagen den
Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidtaga för att inte en upprepning skall ske av att TV sänder i repris ett program som anmälts till radionämnden innan densamma behandlat anmälan. Enligt de regler som gäller för Sveriges Radios programverksamhet finns inget formellt hinder att sända repris på ett program som anmälts till radionämnden men ännu inte prövats av nämnden. Det ankommer således på Sveriges Radio att bedöma, om det finns anledning att hindra reprissändning. Eftersom en stor del av programmen i radio och TV är repriser skulle regler som innebär att enbart en anmälan till radionämnden kan förhindra återutsändning innebära en styrning av programsättningen som inte är förenlig med de principer som statsmakterna ansett böra gälla för Sveriges Radios verksamhet. För närvarande pågår en utredning rörande radionämndens organisation. Syftet med denna är att åstadkomma en förstärkning av nämndens resurser så att ärendebehandlingen kan påskyndas.

Herr talman! Docenten i statskunskap vid universitetet i Göteborg Stig Hadenius — som i en tidning också kallas för massmediaexpert — har under föregående vecka blivit intervjuad av en tidskrift. Bl.

Jag vill gärna erkänna att många av dessa program är alldeles utmärkta. En hel del program är emellertid kontroversiella, och många människor reagerar mot dem. De kan inte förlika sig med att ett monopolföretag som Sveriges Radio skall få sända program som strider mot deras etiska värderingar. Man har ju möjlighet att göra en anmälan till radionämnden, och många har väl trott att denna radionämnd hade kompetensen att fälla ett avgörande. Av det svar som jag har fått av statsrådet framgår att det är Sveriges Radio som avgör om ett program skall sändas i repris eller inte. Har det gjorts en anmälan är det tydligen ändå ingenting som hindrar att program met sänds i repris. Det sägs i svaret: ”För närvarande pågår en utredning rörande radionämndens organisation. Syftet med denna är att åstadkomma en 19 förstärkning av nämndens resurser — — —.” Det där är ju gott och väl, men jag tycker i alla fall att man borde göra en översyn också av kompetensreglerna, som förefaller vara mycket urvattnade. Jag ber att till herr utbildningsministern få framföra ett tack för att jag har fått frågan besvarad.